Herr talman! Jan Björklund har frågat mig om ett uttalande om EU:s bedömning av Rysslands eventuella reaktioner på associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.Låt mig börja med att återigen slå fast att Sveriges politik vad gäller Rysslands agerande mot Ukraina ligger fast. Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol och den ryska militära aggressionen i östra Ukraina är oacceptabel och strider mot folkrätten.Sverige har tillsammans med EU och det övriga internationella samfundet ett stort ansvar att motverka kränkningar av Ukrainas territoriella integritet, kränkningar av landets suveränitet och en destabilisering av landet. Sverige förblir en stark och tydlig röst till stöd för Ukraina och för den sanktionspolitik i förhållande till Ryssland som vi har enats om inom EU.Sveriges stöd till Ukraina är omfattande. Sverige bidrar substantiellt till OSSE:s särskilda observatörsinsats, som bedriver oberoende observationer av situationen i Ukraina och verkar konfliktförebyggande. Sverige bidrar även till EU:s delegationskontor i Kiev, och vi var en av initiativtagarna till EU:s nyinrättade rådgivande insats till stöd för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina. Sverige tänker också ge ett omfattande personalbidrag till insatsen.Sverige är en av de största bilaterala givarna till Ukraina, och biståndet uppgår till ca 220 miljoner kronor per år. Dessa medel används för att stödja Ukrainas närmande till EU genom att stärka demokrati och mänskliga rättigheter, stärka de offentliga institutionerna, rättsstaten och det civila samhället samt för insatser för miljö och energieffektivisering. Sverige har också bidragit med 35 miljoner kronor i humanitärt stöd till östra Ukraina.Associeringsavtalet ger en reformagenda för Ukraina i landets arbete att närma sig EU. Genom avtalet öppnas EU:s marknad för ukrainska produkter, och Ukraina stimuleras att stärka konkurrenskraften hos sina företag och underlätta handel och investeringar.Avtalet är också ett ramverk för viktiga reformer på andra områden i Ukraina såsom energisektorn, rättsväsendet och kampen mot korruption. Det stipulerar att Ukraina ska befästa rättsstatsprincipen och stärka institutioner på alla förvaltningsnivåer, i synnerhet inom brottsbekämpning och rättsskipning, liksom förbättra rättsväsendets effektivitet, säkerställa dess oberoende och opartiskhet och bekämpa korruption. Parterna ska kontinuerligt följa upp reformarbetet. I enlighet med principen "mer för mer" finns en särskild pott inom EU:s bistånd för de länder som gör reformframsteg avseende demokrati och mänskliga rättigheter.Att Ryssland skulle opponera sig mot associeringsavtalet blev tydligt först i ett sent skede i processen, när förhandlingarna om avtalet redan hade slutförts. Trots att avtalet började förhandlas redan 2007 inleddes ryska påtryckningar mot Ukraina avseende avtalet först sommaren 2013. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerSverige har varit mycket tydligt med att de ryska påtryckningarna varit och är oacceptabla - detta gällde under min företrädare, och det gäller nu. Sverige kommer fortsatt att ta en ledande roll i utformningen av EU:s Rysslands och Ukrainapolitik baserad på vårt starka och breda engagemang i och för Ukraina och till folkrättens försvar.Det är viktigt att vi har en rak och tydlig dialog med vårt grannland Ryssland, inte minst för att kunna framföra vår ståndpunkt. Det är viktigt att nå fram till ledare och inte minst till civilsamhället. Vi måste tänka och agera utifrån ett långsiktigt perspektiv. Att föra en tydlig Rysslandspolitik, inriktad på resultat och på folkrättens grund och med bred förankring i riksdagen, kommer att vara en viktig uppgift för regeringen när vi söker fredlig samverkan och utveckling i regionen.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret.Det finns i den europeiska debatten om Ryssland-Ukrainakonflikten hos en del debattörer en relativistisk inställning. Den handlar om att krisen, konflikten och kriget mellan Ryssland och Ukraina helt eller delvis har framkallats av EU:s agerande. Tankegången hos dem som tycker så är den att i och med att EU har ställt sig välkomnande eller åtminstone öppet till Ukrainas europeiska ambitioner har man uppmuntrat de västvänliga krafterna i Ukraina, och det är det som har lett till att Ryssland har lackat ur. EU skulle därmed vara delansvarigt för detta, och ett annat agerande från EU skulle ha lett till att konflikten inte hade uppstått.Nu menar Margot Wallström att hon är feltolkad eller inte har menat så. Okej då - det viktiga är vad regeringen och Sverige tycker nu och framöver och hur vi agerar.Rysslands agerande är oacceptabelt, precis som utrikesministern beskriver det. Det man har gjort med Krim är rena Anschluss-fasoner. Det är fullt jämförbart med Hitlers agerande i Centraleuropa på slutet av 1930-talet.Den tid när stormakterna gör upp om olika intressesfärer och mindre nationer sorteras in i den ena eller andra stormaktens intressesfär, den tiden måste vara förbi. Den bör slutgiltigt ha fallit med Berlinmuren. Den typ av Münchenöverenskommelser och Jaltaöverenskommelser som vi har sett i historien, där stormakterna har gjort upp över huvudet på de små nationerna hur Europa ska delas upp, är förbi.

Men det får inte vara så att rädslan för en rysk reaktion gör att man säger att Ukraina inte är välkommet, för då är vi tillbaka i Münchentänkandet. Det måste vara Ukraina självt som får bestämma detta.Det är en viktig signal, en viktig slutsats, som vi ännu inte har hört från den nya regeringen i Sverige.Det är gott och väl att utrikesministern skriver i sitt svar att Sverige ska stödja de sanktioner som vi har enats om i EU. Det är ett sätt att beskriva det. Ett annat sätt att beskriva det är att Sverige var pådrivande. Vi inte bara stödde det som andra kom överens om, utan det var vi som var pådrivande för sanktionerna.

Herr talman! Det finns en känd sång med Pet Shop Boys som heter "Go West": In the open airEU:s utvidgning har varit en av unionens absolut största framgångar. Längtan att tillhöra den europeiska gemenskapen har varit en så stark sporre för forna kommunistdiktaturer att de på kort tid har drivit igenom reformer och demokratisering. Vi vet att EU i vissa fall skulle ha ställt tuffare krav på reformer innan medlemskap gavs, men i det stora hela har utvidgningen varit en succé.Utrikesministern beskriver i svaret EU:s associeringsavtal med Ukraina, och det avtalet är ett viktigt första steg. Utrikesministern har själv också uttalat sig väldigt positivt om utvidgningen i EU-nämnden - det välkomnar jag verkligen. Jag vet också att en av utrikesministerns företrädare, Anna Lindh, var starkt pådrivande för utvidgningsprocessen i EU på sin tid.Men utvidgningen är en mycket lång process, och den förutsätter politiska visioner långt fram i tiden och en tydlig agenda. Därför menar vi att Ukraina behöver en vägkarta mot ett EU-medlemskap. En sådan vägkarta skulle ännu tydligare än ett associeringsavtal kunna visa vägen för alla de reformer som EU förväntar sig av Ukraina. Den skulle innehålla tydliga tidsramar för olika steg i Ukrainas EU-närmande.

Herr talman! Tack så mycket för kommentarerna! Jag vill börja med att återigen slå fast att Sveriges politik vad gäller Rysslands agerande mot Ukraina ligger fast. Jag tänker kanske att det är lite märkligt vad ni argumenterar emot. Jag tror att vi är helt eniga om den här analysen - det gäller både Ukrainas framtidsperspektiv och kritiken mot Rysslands agerande. Aftonbladet är ju inget sanningsvittne, precis.Men framför allt har ni missat poängen, och den är att vår analys har varit alldeles otillräcklig och att vi borde ha gjort ett bättre arbete både i EU och runt om i världen när det gäller Rysslands agerande. Det är fortfarande en sorts gissningslek om vad de slutgiltiga målen är. Sedan var det många som togs med överraskning av det aggressiva beteendet från rysk sida. Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol och den ryska militära aggressionen i Östra Ukraina är helt oacceptabla och strider mot folkrätten.Det som är viktigt är också att ha ett långsiktigt perspektiv. Utvecklingen i Ryssland pekar på ett stort behov av att verka för att demokrati och respekt för mänskliga rättigheter utvecklas och fördjupas. Det ligger i både Sveriges och Europas intresse att Ryssland utvecklas åt ett mer demokratiskt håll. Det civila samhället är centralt för medborgarnas engagemang i den ryska samhällsutvecklingen. Därför ska också det svenska stödet inriktas mot att tillse att det civila samhället i Ryssland kan bibehålla och vidareutveckla sin kapacitet och hållbarhet.Som jag tidigare har påpekat är det också ett propagandakrig som pågår, och vi måste faktiskt hantera de utmaningarna. Utökade samarbeten mellan bland annat myndigheter, akademi, näringsliv och partiväsen är väsentliga i det sammanhanget.Nivån på Sveriges demokratistöd till Ryssland låg på i genomsnitt 100 miljoner kronor per år under åren 2004 till 2006. Sedan minskade den tidigare regeringen stödet stegvis ned till 13 miljoner kronor under 2009. Sedan steg det till 38 miljoner för 2010. Under 2010 till 2014 har demokratistödet legat kvar på samma nivå.Det var oklokt av dig, Jan Björklund, och den tidigare regeringen att dra ned på demokratistödet till Ryssland på det här sättet. Det hade inte varit det enda som hade vägt upp detta, men jag menar att den sortens demokratistödjande långsiktiga insatser är otroligt viktiga. Det vittnar väldigt många om i dag också.Min och regeringens uppfattning är att vi måste tänka mer långsiktigt. Vi kommer att ha kvar Ryssland som en stor och mäktig granne också i framtiden. Hur ska vi leva med det här landet i vår närhet? Det handlar bland annat om att ha mer folk-till-folk-kontakter. Det är viktigt att vi har en rak och tydlig dialog med grannlandet Ryssland, inte minst för att kunna framföra vår ståndpunkt, som jag sade förut. Och det är viktigt att nå fram både till ledare och till civilsamhället.Ukraina måste ju få ha ett perspektiv av EU-medlemskap precis som andra länder som är beredda att leva upp till vad som krävs av ett EU-land. Vi kommer att fortsätta att verka inom EU för att diskutera eventuella sanktioner och vår politik framöver.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerDet första gäller bakgrunden till frågan. Det är en intervju i Aftonbladet. Nu säger utrikesministern: Aftonbladet är inget sanningsvittne. Då vill jag fråga: Anser sig utrikesministern felåtergiven i intervjun? Varför är det annars viktigt att säga att Aftonbladet inte är ett sanningsvittne? Anser sig utrikesministern felåtergiven i den intervjun?Det andra är: Ska jag uppfatta utrikesministern som att det är Sveriges hållning att Ukraina ska vara välkommet som medlem i EU? Det är många andra länder i EU som inte vill det. Det finns flera olika bevekelsegrunder för olika länder att inte vilja det. En del är trötta på utvidgning över huvud taget. Andra är oroliga för att provocera Ryssland. Det är alltså ett viktigt ställningstagande om Sverige säger: Vi tycker så här och tänker driva på i EU för att Ukraina ska vara välkommet som medlem.Kan utrikesministern precisera sig? Anser utrikesministern att den svenska hållningen ska vara så här och att Sverige ska vara pådrivande för att Ukraina ska vara välkommet i EU? Vad kan vi i så fall göra inom EU-kretsen? Vad anser utrikesministern att Sverige bör göra inom EU-kretsen för att kunna skynda på ett sådant ställningstagande?Det tredje är att Sverige inte bara har, som utrikesministern skriver i sitt svar, stött sanktionspolitiken mot Ryssland. Sverige har i allra högsta grad varit pådrivande och en konstruktör av detta under alliansregeringens tid. Kommer Sverige att fortsätta att vara det, alltså inte bara stödja utan också vara pådrivande i detta?
Herr talman! Jag vill egentligen bara upprepa den specifika frågan: Är utrikesministern beredd att driva på just för en vägkarta för ett ukrainskt framtida EU-medlemskap?
Herr talman! Jag tycker att vi ska diskutera alla de här frågorna i EU-kretsen. Och vi ska förstås göra en bedömning: Är sanktionerna verkningsfulla, och hur ser man i så fall att nästa steg ska tas? Vad är det som krävs? Den utvärderingen ska vi göra gemensamt i EU-kretsen.Vi kommer att fortsätta med en mycket aktiv politik och en aktiv hållning, förstås, i EU-kretsen också i de här frågorna. Det hoppas jag att det inte finns någon oklarhet kring. Och, som sagt, det viktiga är att jag förklarar att poängen var just att det behövs en ordentlig analys. Där brast det i EU, och där har resten av världen också brustit. Det handlar om förmågan att bedöma vad som kan bli de ryska reaktionerna, som sagt. Det var nog mer av överraskning än att det var en ordentlig bedömning och en ordentlig hållning som EU kunde uppvisa och andra länder också kunde stå för.Det måste vara Ukrainas eget beslut om man vill söka medlemskap. Så måste det vara med alla länder. Vi kan inte, så att säga, helt och hållet bestämma Ukrainas öde. Vi ska stödja Ukraina, ge det stöd som vi har påbörjat redan och se till att de kan uppfylla alla de kriterier som krävs om de vill söka medlemskap i EU. Det är också den diskussion som vi måste ha i EU-kretsen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerNu har presidenten och parlamentet i Ukraina - sannolikt det gamla parlamentet och ännu mer det nyvalda parlamentet - uttalat att man vill bli medlem men man har inte ansökt än. Det är inget svar på frågan att Ukraina kan söka medlemskap. Det förstår alla. Frågan är om Ukraina är välkommet om landet ansöker om medlemskap. Det kan också vara så att Ukraina inte skickar in en ansökan om man förstår att man inte kommer att vara välkommen. Det kan också vara en viktig signal att uttala att Ukraina är välkommet om landet söker medlemskap och uppfyller kriterierna. Det är naturligtvis det svaret jag efterlyser, inte bara att landet kan skicka in en ansökan - det förstår Ukraina, men det är inte vad det handlar om. Ansökan kan avslås, men frågan är om den kommer att bifallas om landet uppfyller kriterierna. Det är den centrala frågan.Sedan var det frågan om sanktionerna. Utrikesministern säger att frågan ska diskuteras i EU-kretsen. Det förstår jag också att ni ska göra. Det är där EU-sanktionerna bestäms. Frågan är om Sverige kommer att vara pådrivande. I en diskussion i EU-kretsen är inte utrikesministern en neutral åhörare på läktaren, utan man måste bestämma en hållning hemma innan man åker ned. Kommer Sverige att vara pådrivande på det sätt vi var under alliansregeringens tid? Om Ryssland går åt rätt håll är det en situation, men det finns inga tendenser till det. Det är snarare så att sanktionerna behöver skärpas ytterligare.
Herr talman! Jag är intresserad av resultat, Jan Björklund. Jag tycker att EU också måste vara det. Det måste ständigt ske en granskning. Det räcker inte med tjusiga eller bombastiska uttalanden eller att påstå att man är pådrivande. Det handlar ju om vilka resultat vi ser. Vad är det som faktiskt verkar? Vad är det som fungerar i våra relationer gentemot både Ukraina och Ryssland och Rysslandspolitiken. Man kan påstå vad som helst, men det är i handling vi visar om vi är effektiva.Självklart måste sanktioner ständigt granskas, vilka de är, hur de verkar och om de har gett goda resultat. Då får vi fundera över nästa steg, om sanktionerna ska förstärkas ytterligare, lägga till andra delar eller vad som är den viktiga vägen framåt. Det är så jag kommer att fungera också i EU-kretsen.Jag har faktiskt inte ens läst artikeln. Jag har bara sett att man har ryckt ur ett citat ur en intervju, och sedan har man helt missat poängen - precis som Jan Björklund gör här. Han försöker tolka citatet på ett helt märkligt sätt.Jag har fått chansen att förklara vad som är regeringens Rysslandspolitik. Den kommer att ligga fast. Vi kommer att fortsätta den linje som Sverige har haft både vad gäller stödet till Ukraina och att ha en fast och bestämd hållning gentemot Rysslands olagligheter och aggressioner. Vi vill alla att Ryssland leds in på en väg som tar itu med de kortsiktiga problem vi ser nu, våldet och konflikten, och även den långsiktiga inriktningen.